Herr talman!

I direkt anslutning till händelsen i Köpenhamn beslutades också om fast bevakning vid judiska verksamheter. Åtgärderna anpassas kontinuerligt efter den hotbildsbedömning som görs av Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en samrådsgrupp för dialog med trossamfunden i Sverige. MSB stöder trossamfunden på olika sätt, till exempel med analyser, gemensamma lägesbilder, information om planerade aktiviteter och med kommunikation till den enskilde. MSB har efter attentatet i Köpenhamn haft kontakter med bland annat företrädare för de judiska församlingarna för att erbjuda stöd.Det krävs insatser i hela samhället för att förebygga och motverka extremism och hatbrott. Det förebyggande arbetet måste ske i samverkan mellan myndigheter, kommuner, skolor, företag och ideella organisationer. Regeringen planerar att ge ett utökat uppdrag till den nationella samordnaren mot våldsam extremism, Mona Sahlin. Regeringen har dessutom nyligen gett Forum för levande historia i uppdrag att genomföra en stor utbildningsinsats om rasism i historien och i dag riktat till alla elever i grund och gymnasieskolan. Jag har fullt förtroende för polisens och MSB:s arbete med säkerheten för de judiska församlingarna i Sverige och ser i nuläget inget behov av särskilda ytterligare åtgärder från regeringens sida. Jag och regeringen har en löpande dialog med företrädare för den judiska gruppen i Sverige. Vi följer utvecklingen noga och kommer att vidta ytterligare åtgärder vid behov.
Herr talman! Först vill jag tacka inrikesministern för svaret på min interpellation. Folkpartiet inlämnade denna interpellation om de judiska minoriteternas säkerhet den 16 februari, ett par dagar efter de tragiska händelser vi sett den senaste tiden.Antisemitismen är för den judiska minoriteten inget nytt problem. Det har förekommit återkommande och med olika intensitet. I somras, 2014, kunde vi ta del av hemska bilder där judiska institutioner utsattes för hakkors på husfasader, äggkastning och till och med bombhot mot judiska församlingar och individer. Det är inte acceptabelt.Jag är lite besviken på svaret från inrikesminister Anders Ygeman. Det är korrekt att satsa strategiskt och långsiktigt när det gäller kunskapsinsatser och utbildningsinsatser. Det är helt rätt.

Vi vet också att kyrkor och moskéer har drabbats, men judiska synagogor och institutioner har varit särskilt utsatta. Därför vill vi särskilt ta upp detta i den här interpellationen.Jag kommer från Västerås. I september drabbades Västerås domkyrka av hakkors i samband med att Svenskarnas parti demonstrerade i vår kommun.De judiska församlingarna menar att de har känt av hotbilden psykologiskt. Jag tycker att man ska ta deras rädsla och oro på allvar. De förmedlar en bild som vi politiker har underskattat, oavsett parti. Politiker har ryckt på axlarna, antingen det har varit kommunpolitiker, regionala politiker eller ibland till och med nationella politiker. Man upplever inte att samhället och staten har tagit sitt ansvar när det gäller skydd av judiska institutioner. Jag vill gärna höra lite mer från inrikesministern om detta.
Herr talman! Låt mig börja med att instämma i det Roger Haddad säger. Jag tycker inte att de demokratiska institutionerna i Sverige - politiken, riksdag, regering eller kommuner - har ägnat den här frågan den uppmärksamhet den förtjänar. Vi har gjort för lite, och vi har vaknat för sent. Det tror jag tyvärr inte är en partiskiljande fråga, utan det har varit ett för sent uppvaknande i alla partier.Vi har på nio månader sett tre attentat i Europa som har riktats mot den judiska minoriteten: det judiska museet i Bryssel, Hyper Cacher i Paris och synagogan i Köpenhamn.

Jag upplever också att vi från polisens sida har vidtagit kraftfulla åtgärder i det korta perspektivet för att stärka säkerheten och manifestera det säkerhetsarbete vi gör. Det är viktigt att understryka att det till syvende och sist är polisen och inte regeringen som ska garantera säkerheten. Det är de som gör säkerhetsbedömningarna och värderar vilka insatser som är mest effektiva.Regeringens och riksdagens uppgift är naturligtvis att se till att det finns nödvändiga resurser för att klara att göra säkerhetsarbetet, att det finns nödvändig analys och nödvändiga verktyg. Min bedömning i dag är att såväl polis som säkerhetspolis har de resurserna men att vi måste göra mycket mer arbete för att motverka antisemitismen, rasismen och polariseringen i samhället. Där har vi tyvärr en hel del ytterligare att göra.
Herr talman! Detta med utbildningsinsatser och den särskilda samordnaren för arbetet mot våldsbejakande extremism har vi särskilt lyft upp i vår interpellation. Vi hoppades få lite tydligare besked om när och hur den nationella samordnaren, Mona Sahlin, möjligen skulle kunna användas i det viktiga arbetet mot just antisemitism. Vi var en parlamentarikergrupp i Paris för drygt en vecka sedan i OECD. Mitt emot fanns en av stadens franska synagogor. Den var omringad med spetsiga metallstaket, övervakningskameror och pansarglas. Jag var också i Malmö häromdagen. Tyvärr börjar vi se en sådan utveckling där också. Där var pansarglas och staket, om än av enklare slag. Nyligen hade man fått avslag från Länsstyrelsen i Skåne om att sätta upp kameror, trots att Sveriges riksdag år 2013 ändrade i kameraövervakningslagen för att lättare kunna förebygga hot, brott och skadegörelse. Jag tycker att detta är anmärkningsvärt i det här akuta och aktuella fallet.När det gäller säkerhets och skyddsåtgärder har vi också en dialog med de judiska församlingarna och centralrådet, inte minst efter besöket vid den judiska församlingen i Malmö, som har en särskild situation jämfört med andra svenska städer. Det är orimligt att en enskild församling, oavsett om det är en moské, en kyrka eller, som i det här fallet, en judisk församling, själv ska stå för oerhört höga kostnader för att sätta in pansarglas. Det krävs apparatur, och det uppstår också höga driftskostnader för att allt ska fungera.Det är inte rimligt, som jag såg vid mitt besök, att två svenska poliser med kpist står framför en förskola när man ska lämna sina barn på morgonen. Det är inte en långsiktig och önskvärd situation. Därför måste regeringen överväga andra typer av säkerhetsåtgärder. Jag ser tyvärr ingenting i detta svar, där statsrådet säger att han i nuläget inte ser något behov av särskilda ytterligare åtgärder från regeringens sida.
Herr talman! Låt mig först återigen säga att jag delar Roger Haddads uppfattning att det inte är rimligt att skolor och synagogor ska behöva bevakas av kpistbeväpnad polis. Men låt mig också säga: I den här väldigt utsatta situationen, efter tre attentat mot den judiska minoriteten i Europa på nio månader, tror jag att polisens bedömning var helt riktig. Vi var tvungna att manifestera vårt stöd och garantera utsatta gruppers säkerhet. Jag tror inte att det fanns någon annan väg. Jag är därför glad för att polisen fattade det beslutet.Jag tycker att det är angeläget att vi i dag talar om just antisemitismen, men jag vill ändå säga att man inte får sätta utsatta grupper mot varandra. Vi har afrikaner, muslimer och inte minst romer som också är väldigt utsatta nu. Även om vi ska göra allt vad vi kan för den judiska gruppen måste vi komma ihåg att det också finns andra grupper som är utsatta och har behov av samhällets skyddsåtgärder.Jag tycker också att det är orimligt att en så stor andel av församlingens budget i Sverige ska behöva gå till säkerhetsarbete.

Om det visar sig att det inte går att göra inom ramen för dagens lagstiftning måste vi nog analysera vilka förändringar vi kan göra för att se till att det blir möjligt. Det är inte rimligt att en församling eller en medieredaktion som faktiskt har en sådan hotbild ska mötas av att de inte har det.Det är värt att notera att en del av de lokaler som av länsstyrelser inte har bedömts uppfylla hotbilden sedan har bevakats av kpistbeväpnad polispersonal. Det visar att det finns en olycklig diskrepans i hotbildsbedömningen mellan polisen och länsstyrelser. Tyvärr tror jag att polisen har gjort rätt säkerhetsbedömning.
Herr talman! Efter fyra år i Rikspolisstyrelsens styrelse, tillika ordförande i riksdagens nätverk för romska frågor, välkomnar jag att inrikesministern också lyfter upp de delarna och de personerna, som fortfarande drabbas och förföljs i Sverige och Europa. Vi har inte minst egna bekymmer inom vår egen polismyndighet när det gäller arbetet med bemötande och hur vi ska förhålla oss till olika minoriteter.Men när det gäller polisens insatser håller jag med om att det var viktigt att akut göra den insatsen. Men vi som har suttit i RPS styrelse vet att de har en ansträngd ekonomi. De kanske behöver prioritera annorlunda. Det får väl i så fall regeringen meddela dem i sina regleringsbrev. Alla de situationer som vi nu ser - det gäller både Säkerhetspolisens uppdrag och inte minst den nya Polismyndigheten - innebär påfrestningar.Ja, det var korrekt med tillfälliga insatser, men det är tillfälliga insatser. Det är inte så att Judiska Församlingen i Malmö permanent kommer att ha kpistbeväpnad svensk polis utanför skolverksamheten och 100 meter bort vid själva församlingsbyggnaden. Det kommer att upphöra. Det är tillfälliga åtgärder. Därför krävs det andra åtgärder, långsiktiga åtgärder, när det gäller säkerhetsskydd. Det kan vara fysiska åtgärder eller exempelvis kameraövervakning. Om det är problem i den frågan ser vi från Folkpartiet naturligtvis helst att lagstiftningen ändras.
Herr talman! Jag vill tacka Roger Haddad för interpellationen, så att vi fick möjlighet att ha den här debatten i kammaren. Jag vill tacka Roger Haddad för en konstruktiv dialog med många bra förslag på vad jag kan göra för att utveckla arbetet.